Herr talman! Detta var vad de borgerliga partierna föreslog och fick avslag på under debatten i fjol kring Investeringsbanken, herr Göransson. De sade: Inbilla er inte att ni kan klara upp det här uppe i Stockholm! Har ni den ambitionen kommer ni bara att misslyckas. Skaffa er i stället partners med erfarenhet, lokalkännedom o. s. v.! Nu säger utskottsmajoriteten mycket riktigt: »Någon anledning till utredning om en väsentligt ändrad utformning av Investeringsbanksverksamheten föreligger enligt utskottets mening icke.» Detta är ett medgivande. Uttrycket »väsentligt ändrad utformning» måste innebära att man har klart för sig att en ändrad utformning kan vara riktig. Man har med andra ord börjat närma sig varandra. Erfarenheten har lärt Investeringsbanken en del, och man har kommit närmare den uppfattning som företrätts både av de etablerade kreditinstituten och av oppositionspartierna i riksdagen.

Herr talman! För att det inte skall kvarstå ett intryck av negativism till tanken på en investeringsbank vill jag erinra om att vad man sade nej till var en investeringsbank av monopolkaraktär. Vi föreslog från högerhåll — jag talar för högerpartiet — inrättandet av något som döptes till »Näringskredit», vari skulle ingå partners från det enskilda näringslivet, intresseorganisationer o.s.v. Det förslaget skissade vi, och ett sådant institut tror vi fortfarande hade varit mycket nyttigt. Detta blir, herr talman, mina sista ord i denna diskussion, vilket jag med tanke på tidens flykt gissar att herr talmannen är tacksam för.

Herr talman! Herr Göransson påstod att folkpartiet var negativt inställt till bildandet av Investeringsbanken. Vi var tvärtom mycket positivt inställda till den men ville ha den utformad på annat sätt — mer parlamentariskt, så att man hade större insyn i den också från övriga partier. Jag har inte på något sätt underkänt de personer som sitter i styrelsen för denna bank. I bankoutskottets utlåtande finns en förteckning över styrelsens ledamöter, och jag kan inte finna mer än möjligen en som representerar det fria näringslivet, men han är politiskt ansluten till det socialdemokratiska partiet. Här vill vi givetvis ha en annan ordning. Vad vi vill komma fram till i dag är det som vi satte som villkor när banken bildades: att vi skall få en parlamentarisk utredning om bankens fortsatta arbete. Det är inget nytt påhitt vi har kommit med utan ett fullföljande av de intentioner som vi hade vid bankens bildande.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Till grund för detta utlåtande ligger samma mittenpartimotion som i bankoutskottets föregående utlåtande behandlats med tonvikt på näringslivets kapitalförsörjning. Vi begär även i här förevarande avseende att den tidigare åsyftade utredningen skall ta upp frågor rörande = näringslivets kapitalförsörjning ur de aspekter, som anförts i motionerna. En viktig fråga som här särskilt skall poängteras är näringslivets självfinansiering. Denna har minskat kraftigt under 1960-talet och sjunkit till en nivå som är alltför låg med tanke på att ett alltmer ökat risktagande krävs av näringslivet, särskilt vid dess investeringar. Det får visserligen inte förbises — det har också framhållits — att en alltför stor självfinansiering å andra sidan kan leda till en viss tröghet i näringslivet, men under nuvarande förhållanden — och säkerligen på lång sikt — finns inte någon sådan risk, med de be gränsade möjligheter som står företagen till buds härvidlag. En annan fråga som tas upp i motionerna är det enskilda sparandet. Motionärerna hävdar den meningen att detta sparande är en synnerligen viktig del av de resurser som bör ställas till näringslivets förfogande. Vi åsyftar ju alla att ge vårt näringsliv de resurser som kan göra det möjligt att i denna strukturomvandlingens tid följa med de ökande krav som ställs på näringslivet för att detta skall kunna bestå i den alltmer hårdnande konkurrensen både på hemmamarknaden och exportmarknaden. En god avvägning mellan företagssparande eller självfinansiering och lånefinansiering är att förorda. Så sent som förra året framfördes en hel del synpunkter på denna sak, vilka dock inte vann riksdagens beaktande men som vi i ännu högre grad finner relevanta i år. Utvecklingen har med skyndsamma steg gått i sådan riktning, att den bekräftar riktigheten av den syn vi då hade på dessa frågor. Vi vågar därför återkomma med hänvisning till detta. Utskottet anför också att dessa frågor redan prövats av riksdagen och menar att några nya argument inte framkommit, som skulle föranleda något nytt ställningstagande. Det kanske kan vara riktigt, men de argument som vi tidigare framfört är, som jag nyss sade, kanske mer relevanta i dag än för ett år sedan. Vad vi utom det anförda vill att den föreslagna utredningen skall söka komma till rätta med är möjligheter att utforma kreditmarknaden på sätt som smidigare än nuvarande ordning kan tillgodose näringslivets behov. Hit hör större möjligheter bland annat att söka öka allmänhetens sparande i aktier. Härtill behövs en omfattande emissionsverksamhet, inriktad på det enskilda sparandet. En fungerande sådan verksamhet kräver att den institutionella brist som rått på den svenska marknaden genom frånvaro av emissionsinstitut repareras. Det är speciellt för de mindre och medelstora företagen som ett institut av denna ordning skulle kunna underlätta och förbilliga nyemissioner. Kreditinstitututredningens förslag i detta avseende bör skyndsamt genomföras. Vi talar också om en breddning av aktieägandet genom olika typer av vinstandelssystem, byggt på aktiefördelning, vilket bör studeras. Ett önskemål som framkommer även i reservationen är att allmänna pensionsfondens resurser i framtiden i större utsträckning skall ställas till näringslivets förfogande och i andra former än för närvarande. Aktiebolaget Industrikredits och Aktiebolaget Företagskredits verksamhet bör även bli föremål för utredning, och här förordas en ökning av aktiekapitalet för båda dessa kreditinstitut. Att för övrigt ange vägar för näringslivets kapitalförsörjning bör bli utredningens målsättning. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna anser att om det skall kunna åstadkommas en omfördelning av inkomsterna till löntagarnas förmån, om demokrati skall kunna genomföras i företagen och om arbete och trygghet skall kunna säkras åt alla, behövs det en politik med socialism som riktpunkt. Det krävs genomgripande reformer, som förändrar nuvarande ägandeoch maktförhållanden, att samhällsorganen under demokratisk kontroll skall bestämma investeringspolitiken, att AP-fonderna används för att bygga ut löntagarnas och samhällets inflytande över produktionen och kreditförsörjningen och att den offentliga sektorn utvidgas genom nya allmänägda företag.

I motiveringen för detta vårt yrkande anförs i motionen, att en av de åtgärder som erfordras för att möta den ökade strukturoch konjunkturarbetslösheten och säkra rätten till arbete och inkomsttrygghet är att den allmänna pensionsfonden användes för utbyggnad av industrier, grundade på modern teknik, och för att utöka samhällets och löntagarnas inflytande inom näringslivet. Utskottet avstyrker vårt yrkande med hänvisning till att det spörsmål som tas upp i motionen kommer att behandlas av en väntad utredning. Enligt utskottet fortskrider arbetet med att utforma direktiv för en dylik utredning. Det är egentligen samma svar som utskottet gav på vår motion i samma fråga vid förra årets riksdag. Utskottet svarade då, att detta spörsmål torde komma att prövas av den stundande utredningen, varför inga åtgärder från riksdagens sida då var motiverade. Samma svar får vi alltså i år. Ännu är ingen utredning tillsatt. I år kan dock utskottet meddela, att det inhämtat uppgifter om att arbetet för att utforma direktiv för en dylik utredning fortskrider. Man kan bibringas uppfattningen, att det på ansvarigt håll inte handlats med det allvar som tiden egentligen kräver. Det privata näringslivets uppträdande under senare år visar klart och tydligt, att man från det hållet inte anser sig ha ansvar för arbetskraften. De omfattande avskedanden som ägt rum under senare år vid fusioner av företag, rationaliseringar och flyttning av företag till utlandet har inneburit betydande svårigheter för många anställda. Samhället har här tvingats ingripa och i många fall agera som brandkår. Varken löntagarna eller samhället har tjänat på dessa avskedanden, men de kapitalistiska intressena har gjort det. Samhället måste ta det fulla ansvaret när de kapitalistiska intressena vägrar, och vi menar därför att samhället i betydligt större utsträckning än hittills måste etablera egna företag som svarar för försörjningen och sysselsättningen. Til syvende og sidst måste ändå samhället ha ansvaret för människorna. Numera har också samhället möjligheter att genom utnyttjande av ATP-fonderna finansiera egen företagsamhet. Säkerligen skulle löntagarna, som själva äger dessa fonder, hälsa en dylik åtgärd med största tillfredsställelse. Ett sådant handlande skulle också vara helt i linje med arbetarrörelsens efterkrigsprogram. I detta program förklarades det också på sin tid vara en huvuduppgift, att en samordning av den ekonomiska verksamheten till en planmässig hushållning sker, så att arbetskraft och materiella tillgångar stadigt utnyttjas för en effektiv produktion. Denna rekommenderade samordning kan givetvis inte komma till stånd med nuvarande privata ekonomiska maktkoncentration. Storfinansen är inte intresserad av en sådan samordning eller av att den sker under samhällets ledning. Enligt samma program är det viktigt att enskilda intressen underordnas samhällsintresset. Per Albin Hansson myntade en gång för rätt länge sedan parollen att »folkets väl går före storfinansens». Jag skulle tro att Per Albin Hansson den gången för nu snart 30 år sedan med denna sin paroll menade, att storfinansens makt måste brytas och att folkmajoriteten skulle bli den bestämmande och avgörande kraften på samhällslivets alla områden. Så har dock inte blivit fallet. Den koncentrationsutredning som nu har lagts fram bekräftar att storfinan sens maktställning är större än den varit någon gång tidigare och att det är »de 15 familjerna» som är de huvudsakliga ägarna av det svenska näringslivet och därför de bestämmande och de som utövar det verkliga inflytandet i vårt land. Koncentrationsutredningen bekräftar vad vår partiordförande C. H. Hermansson för flera år sedan avslöjade i sin bok »Monopolkapitalismen i Sverige». För läsarna av denna bok var alltså koncentrationsutredningens slutsatser ingen som helst nyhet. Inför årets första maj plockas återigen fram Per Albin Hanssons gamla paroll om att folkets väl går före storfinansens. Längre har vi inte kommit i det avseendet. I dag står dock vårt land inför en betydligt större fara än vad den inhemska storfinansen ensam kan utgöra för såväl näringslivet som folkets livsintressen. Utländska intressenter — framför allt nordamerikanska — håller som bäst på att köpa upp svenska företag i en omfattning som är synnerligen oroväckande. Svensk storfinans, lierad med USA-imperialismen, utgör den verkligt stora faran. Denna koncentration till Europa och Sverige har även uppmärksammats av tidningen Skånska Dagbladet som i en ledare häromdagen skrev bl.a. följande: »Frågan om den ekonomiska maktkoncentrationen tillhör nog de allvarligaste därför att koncentrationen ökar i allt snabbare takt. Man kan emellertid fråga, om regeringen är intresserad av att stoppa denna koncentration.

Nyligen meddelades att vår största skoindustri övertagits av ett kanadensiskt jättebolag. Ett amerikanskt storbolag har nyligen fått kontrollen över kromoch legeringsmarknaden i Sverige genom köp av svenska storföretag, något som har skett med regeringens goda minne. Samma tidning anser att denna form av ekonomisk maktkoncentration är betydligt farligare än den inhemska. Tidningen befarar slutligen, att denna koncentration kommer att stärka vänsterkrafterna men också att skapa oro i andra politiska läger med stora politiska slitningar såsom följd. Klart är att dessa utländska bolag erhåller statliga pengar i vårt land i form av såväl direkt stöd som lån. Därutöver träder de svenska bankerna till för att klara den ytterligare finansieringen. De nordamerikanska bolagen etablerar alltså företag i vårt land och köper upp svenska företag med hjälp av svenska pengar. Dessa utländska ekonomiska intressenter gör givetvis detta därför att de anser det vara synnerligen lönsamt att driva företag i vårt land. De tycks därvidlag ha en helt annan uppfattning än Svenska arbetsgivareföreningen, som talar om att ett högt löneläge i Sverige orsakar dålig lönsamhet hos det privata näringslivet. Dessa utländska företag kommer däremot lika litet som den svenska storfinansen att garantera en hundraprocentig sysselsättning. Bakom deras ekonomiska engagemang i vårt land kan ligga mycket skumma intressen. Det privata näringslivet har hittills varken haft viljan eller förmågan att säkra sysselsättningen och en fortsatt höjd levnadsstandard för vårt folk. Samhället har måst träda till och ta det hela och fulla ansvaret. Hur skall egentligen områden som Norrland och Kalmar län — för att här bara nämna några exempel — kunna utvecklas i gynnsam riktning, om inte samhället enga gerar sig där och etablerar egna industrier? Exemplet från Oskarshamn är inte särskilt uppmuntrande. Där har staten sedan 1963 i olika omgångar och för olika åtgärder satsat över 75 miljoner kronor utan att sysselsättningen därmed har förbättrats i området. Det är klart att situationen skulle ha varit sämre utan dessa insatser. Däremot har storfinansen genom LM Ericsson, Boliden och Scania-Vabis kunnat förbättra greppet över näringslivet i detta område. Men det har ändå varit staten som satsat pengarna. Redan 1963 föreslog den kommunistiska gruppen i riksdagen statliga åtgärder för att klara sysselsättningen i Oskarshamn. Till årets riksdag har vi väckt en motion med yrkande om etablerande av en statlig industri i området. Den motionen förekommer inte i dagens handlingar, varför jag återkommer till den då motionen kommer på riksdagens bord. Vidare har vi väckt en motion om statlig företagsamhet i Norrland och en annan om statliga företag i anslutning till gruvindustrin. Jag skall här inte uppehålla mig vid de motionerna, eftersom det blir tillfälle att återkomma till dem då de skall behandlas av riksdagen. Jag har i detta sammanhang endast velat referera till dem. I de områden som dessa motioner behandlar har det privata näringslivet visat sin oförmåga att klara folkförsörjningen. De stadiga folkutflyttningarna, arbetslösheten, undersysselsättningen och den dolda arbetslösheten i norrlandslänen är minst sagt oroväckande och kan inte tolereras i ett samhälle där de som har regeringsmakten talar om att målsättningen är full sysselsättning. I Norrland toppar fortfarande Jämtland och Ångermanland listan över befolkningsutflyttningen. Ångermanland har exempelvis under det senaste året fortsatt kräftgången, och för det året redovisas en befolknings minskning med över 1500 personer. I de områden det här gäller kan sysselsättning och trygghet icke garanteras utan statliga åtgärder i form av statliga industrier, som är grundade på modern teknik. I Norrland är exempelvis skogsindustrins tid som den dominerande basindustrin förbi, om inte en avancerad forskning kan skapa fram nya produkter med skogen som råvara. Detta är dock inte gjort i en hast. Vad vi i vår motion yrkar är bl.a. en snabb översyn av allmänna pensionsfondens placeringsreglemente, så att AP fonderna kan användas för etablerandet av statliga industrier. Vi är inte överens med de borgerliga reservanterna eller de borgerliga motionärerna om att reglementet för AP-fonderna skall ändras dithän, att det skall ges möjligheter för storfinansen att i ännu större utsträckning sko sig på dessa fonder. Vad är det nämligen som i verkligheten händer? Jag vill i detta sammanhang hänvisa till den tabell för den allmänna pensionsfondens totala placeringar, som redovisas av utskottet i dess utlåtande på s. 8. Av denna redovisning framgår att bostadskrediterna, som år 1964 uppgick till över 3 miljarder kronor och då utgjorde 41,5 procent av allmänna pensionsfondens totala placeringar, stigit år från år för att 1967 vara uppe i över 8,5 miljarder kronor och 44,4 procent av fondens totala placeringar. Då byggnadsmaterielindustrin nästan helt ligger i händerna på storfinansen, har denna här haft möjligheter att år efter år inhösta stora vinster tack vare AP-fonderna. Men de borgerliga tycks ännu inte vara nöjda. Vi i vänsterpartiet kommunisterna gör oss till talesmän för ett utbrett löntagarintresse då vi föreslår att AP-fonderna bör användas för att starta statliga företag och därmed bidraga till att säkra sysselsättning och trygghet. Om företagare i Sverige anser att det är förenligt med deras heder att flvtta företagen till exempelvis Portugal för att på detta sätt göra ännu större profiter, avsäger sig allt ansvar för de anställda här hemma och övervältrar detta på samhället, måste samhället träda till. All erfarenhet visar att man inte kan lita på storfinansen. Vinstbegäret — profithungern — är för dem det avgörande. Varför inte ha samhällsägda företag? Herr talman! Med stöd av vad jag anfört yrkar jag bifall till de likalydande motionerna I:74 och II:64 i den del som berörs i detta utskottsutlåtande.

Herr talman! En hel del av de ämnen som skulle kunna diskuteras under denna punkt på föredragningslistan har debatterats i kammaren =: åtskilliga gånger förut. Detta framhåller vi också i vårt utlåtande. Ämnena har ju även diskuterats i dag under föregående punkt. De frågor som togs upp av den ärade talare, som hade ordet före mig, anser jag att vi får återkomma till i slutet av maj när vi skall föra den ekonomiskpolitiska debatten på grundval av bankoutskottets utlåtande. Jag vill därför inte heller gå in på dessa frågor nu. Det är inga nyheter som presenterats i de aktuella motionerna, utan motionerna är desamma som tidigare. Jag skall fördenskull kort och gott yrka bifall till utskottets förslag att någon allmän sammanfattande utredning inte skall sättas i gång på hela detta område. Vi anser alltjämt att det vore mycket olämpligt att göra en sådan utredning. Däremot är det ju inget fel att de borgerliga partierna tar upp dessa saker — de kunde kanske själva utforma förslagen i stället för att begära att en parlamentarisk utredning skall utarbeta deras partiprogram. 2. att en utredning rörande utsträckande av amorteringstidens längd för återlån till 20 år tillsattes.

Herr talman! Jag skall börja med att instämma i vad herr Bengtsson i Landskrona sade på en punkt, nämligen att en ändring av utlåningsbestämmelserna för allmänna pensionsfonden inte skulle innebära att en enda krona ytterligare skulle komma att ställas till förfogande för låntagarna. — Det är så riktigt sagt; det är precis samma argumentering som vi har använt när vi har kritiserat Investeringsbanken. Vi har sagt att de miljoner som lånas ut via Investeringsbanken innebär att motsvarande kapital icke lånas ut via andra kreditkanaler. Det var således en helt riktig anmärkning, och den utgjorde en parallell mellan allmänna pensionsfonden och Investeringsbanken. Den parallellen kan dras också i anhat sammanhang och bidra till att göra diskussionen här mindre tidskrävande än vad den annars kanske blivit. Såväl allmänna pensionsfonden som Investeringsbanken är så konstruerade att de helt enkelt inte kan fungera som detaljister i kreditförmedling. Det är inte naturligt för dem att ha en mängd småkunder. Vill man för allmänna pensionsfondens del undvika att dess pengar huvudsakligen går till de stora enheterna, kan man på tre olika sätt tänka sig att öka formatet på de transaktioner som går genom allmänna pensionsfonden. Det första sättet är att ackumulera kvalifikationsåren. Man skulle få lägga samman ett större antal år tillbaka i tiden än för närvarande. Redan detta resulterar i ett större samlat belopp. Ännu större blir det beloppet genom det andra sättet, att höja återlåneprocenten från för närvarande 50 till 75 procent av de inbetalda avgifterna. Det tredje sättet är att förlänga amorteringstiden, så att inte de belopp som en gång lämnats ut snabbt trappas ned. Nu menar herr Bengtsson i Landskrona att detta är äventyrligheter som skulle sätta löntagarnas pengar i fara. Det är väl ändå att utmåla svårigheter och bekymmer som knappast finns. För det första har man att minnas, att det förmedlande kreditinstitutet är betalningsskyldigt gentemot fonderna. Skulle man i något fall råka ut för förlustbringande engagemang genom de föreslagna ändringarna torde det inte vara mera än vad miljardfonderna tål. I fjol avvisades motioner i samma syfte genom hänvisning till att en utredning snabbt skulle komma till stånd.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

Herr talman! Jag delar herr Regnélls uppfattning i den här frågan och skulle kunna nöja mig med att instämma med honom. Men jag kan inte underlåta att uttrycka min förvåning över att utskottet inte har kunnat ena sig. Utskottsmajoriteten har följt en motion för vilken jag står som huvudmotionär, och jag är givetvis helt tillfredsställd med utskottets ställningstagande. Det är ju inga märkvärdiga ting, såvitt jag kan bedöma, som motionärerna begär och som utskottet förordar. Det gäller en ackumulering av återlånerätten under fem år, höjning av återlåneprocenten till 75 och en förlängning av amorteringstiden till 20 år. En sådan ändring av återlånebestämmelserna skulle enligt min mening få en mycket stor betydelse för de mindre och medelstora företagen, särskilt i tider av knapphet på kapital. Nuvarande bestämmelser är synnerligen otillfredsställande. För små och medelstora företag får återlånerätten en så begränsad omfattning att den inte fyller den uppgift som avsågs vid bestämmelsernas tillkomst. Jag förutsätter nämligen att avsikten var att medverka till företagens kapitalförsörjning — det måste givetvis ha varit utgångspunkten när man införde dessa bestämmelser. Den begränsning som föreligger gör emellertid återlånerätten meningslös för en mycket stor grupp av företagare. Låt mig ta ett enda exempel; jag väljer ett företag med tjugo anställda. Vi kan anta att medellönen är 20000 kronor, vilket betyder att företaget har en lönekostnad på cirka 400 000 kronor per år. Det är inte något obetydligt belopp, och en sådan rörelse är betydelsefull för samhället — jag tror att den har betydelse till och med från lokaliseringssynpunkt. Kunde vi få företag av den storleksordningen i glesbygderna skulle det vara av mycket stort värde. Vad händer då om denne företagare vill använda sin återlånerätt? Jo, han får rätt att återlåna cirka 12 000 kronor.

Man kan mycket väl förstå att summan av återlån ur tredje fonden måste bli liten. Finge däremot återlånerätten ackumuleras under fem år och procenttalet höjas till 75 skulle vederbörande i stället kunna återlåna cirka 90 000 kronor. Det skulle givetvis vara något helt annat; då skulle det bli ett belopp av verklig betydelse för företaget, och då skulle återlånerätten bli meningsfylld. Finge därjämte amorteringstiden utsträckas till tjugo år vore det ytterligare en värdefull förbättring. Jag vill med detta instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag anför några ord för att motivera reservationen under detta utlåtande gör jag det i fullt medvetande om att det rör sig om en mycket kontroversiell fråga. För att i någon mån dämpa motsättningarna vill jag understryka att motionärerna efterlyser en utredning. För säkerhets skull rubricerer de den som en »teknisk utredning» av en inkomstpolitik. Själva har motionärerna inte på något sätt tagit ställning. Vad de anfört är snarast sådant som ger anledning tro att utredningens resultat skulle bli ett avståndstagande från inkomstpolitik. Det är nu fjärde gången som motion väckts om utredning av inkomstpolitik. Första gången skrev bankofullmäktige i sitt remissvar att »det möjligen med viss rätt kunde göras gällande, att en speciell,, närmast teknisk utredning i sammanhanget kunde vara motiverad».

Varför motsätter man sig då tanken på en utredning? Svaret är att man anser att de praktiskt-politiska förutsättningarna saknas för att driva en inkomstpolitik. Den invändningen kan väl inte utan vidare accepteras. För det första måste man komma ihåg att inkomstpolitik inte behöver vara imperativ, inte ett »härefter rätten och packen eder», utan kan vara indikativ, rådgivande. Ju bekymmersammare läget är, desto större behov av rådgivning har vi onekligen. Låt mig ta ett dagsfärskt exempel. Vi känner oss väl ganska rådvilla när vi under de senaste dagarna har läst i tidningarna om skillnaden i bedömning mellan olika parter i frågan om lönsamheten i verkstadsföretagen. Hade parterna tillsammans resonerat igenom sina sifferuppgifter med expertis från annat håll, hade man kunnat komma fram med ett besked, som allmänheten sedan kunnat ha nytta av. Det är lätt att finna flera invändningar. Varken där inkomstpolitiken bedrivits i sin indikativa, sin rådgivande form, vilket varit vanligast, eller i sin imperativa form, som man också haft exempel på, har framgångarna varit särskilt imponerande — det måste erkännas. Vad skall man här komma med för motargument? Kanske det argumentet att utvecklingen i länder utan inkomstpolitik inte heller varit utan bekymmer. Den engelska kortsiktiga stop-and-gopolitiken är ett exempel härpå. Det är också lätt att invända att inkomstpolitiken räknar med grova schabloner, labo rerar med utrymme för löneökningar, siffror för produktivitetsutveckling och sådant som inte tar hänsyn till regionala och branschbetingade olikheter. Dessa kommer bort i hanteringen. Det blir fråga om grova generaliseringar, som inte ger rättvisa åt detaljerna och olikheterna. På samma sätt skulle man kunna erinra om de väsentliga skillnader som föreligger mellan företag, som drivs i utlandskonkurrens, och företag, som inte är utsatta för utlandskonkurrens. Herr talman! Jag har nu själv redovisat en rad svårigheter och problem — lätta nog att peka på men svåra att komma till rätta med. En rimlig slutsats bör väl vara att svårigheterna skall belysas, och detta bör ske innan problemen — för att tala med bankofullmäktige — blir än mer påträngande. Då kan det vara så dags. För egen del är jag inte alltid så entusiastisk för statliga utredningar. Intresseorganisationer och vetenskapsmän gör ofta utmärkta utredningar utan att staten behöver gripa in och utan att staten behöver satsa pengar i sammanhanget. Men just i fråga om inkomstpolitiken måste vägas in så mycket av politisk bedömning att det intressebetonade kommer till korta lika väl som det renodlat teoretiska. Än en gång understryker jag att motionärerna på inget sätt rekommenderar att man skulle tillgripa inkomstpolitik.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
Herr talman! Som bankoutskottets ärade ordförande framhöll har denna motion nu väckts för femte året i följd. Herr Regnéll betonade att han inte är särskilt entusiastisk för statliga utredningar, och eftersom arbetsmarknadens parter regelmässigt har sagt nej till den begärda utredningen kanske herr Regnéll skulle kunna vara nöjd med det och inte påyrka att staten går in på dessa frågor. De yrkanden som framställts i motionerna under årens lopp har varit något varierande. I fjol begärde motionärerna teknisk utredning av en inkomstpolitik i syfte att nå »inre och yttre stabilitet i ekonomin». I år har yrkandet blivit litet annorlunda; man har tagit bort det där om inre och yttre stabilitet och i stället lagt till att man vill åstadkomma en utredning i syfte att nå stabilitet i ekonomin och förbättring av sysselsättningen. Det föreligger stora grundläggande svårigheter att etablera en effektiv inkomstpolitik, och jag skulle tro att även motionärerna är på det klara med det. Samtidigt som motionärerna efterlyser åtgärder för att komma fram till en inkomstpolitik, har de under årens lopp betonat — och det med eftertryck — att egentliga förändrande ingrepp i det nuvarande systemet för inkomstavgöranden i samhället inte kan anses vara acceptabla. Statliga ingrepp i lönepolitiken bör inte komma i fråga. Det har med skärpa framhållits, även av bankofullmäktige.

Bankoutskottets majoritet har ej heller i år funnit skäl att tillstyrka motionerna utan hemställer att riksdagen måtte avslå desamma, och jag ber med detta korta anförande, herr talman, få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! Dagen började med boxning och nu går näst sista ronden, men jag kan försäkra att den skall bli kort. Till detta utlåtande nr 36 från tredje lagutskottet har herr Nyberg och jag fogat en reservation. Det handlar om kungörelseförfarande i mål om vattenförorening och ärenden om avloppsutsläpp. Enligt vattenlagen har man i fråga om byggnad i vatten ett utförligt kungörelseförfarande. Kungörelse skall förutom i ortspressen införas i allmänna tidningarna. Med detta förstås Postoch Inrikes Tidningar, den s.k. Postgumman, som utgör ett samlande organ för alla officiella nyheter. Läser man den är man säker om att inte missa någonting. I mål om vattenförorening skall enligt vattenlagen kungörelse ske bara i ortspressen. När det alltså är fråga om utsläpp av avlopp i mer eller mindre renad form är detta enligt vattenlagen enbart en lokal fråga, och detta gäller trots att det kan få konsekvenser för ett helt sjösystem som t.ex. Mälaren. Reservanterna anser att detta är helt otillfredsställande. Som i blixtbelysning får man då här klart för sig hur tiden har runnit förbi vattenlagen. Det är hög tid att företa en översyn av denna lag. Nu hänvisar utskottet till den s.k. informationsutredningen, som har ett jättearbete framför sig att undersöka på vilka områden och i vilka situationer statsmakterna skall använda annonsering m.m. Men mål om vattenföroreningar anhängiggörs snart sagt varje dag nuförtiden, och det är av största vikt att sådana mål blir så allsidigt belysta som möjligt. Det nuvarande systemet innebär inga garantier härvidlag. Så har det också gått som det har gjort på sina håll, och vi vill därför Reservationen har även ett annat syfte. Som bekant har det aviserats, att tillståndsgivning i avloppsfrågor skall äga rum i administrativ ordning i framtiden och utföras av naturvårdsverket. Vi reservanter vill däremot slå vakt om vattendomstolarna, som nu har dessa ärenden om hand. Detta förutsätter en vilja till modernisering av vattenlagen. En sådan har, herr talman, varit aktuell länge, och i förhoppning om att den nu skall komma till stånd ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Nyberg och mig.

Herr talman! Den av herrar Berglund och Hamrin i Jönköping väckta motionen, II:546, om en upplysningskampanj rörande alkoholens skadeverkningar är enligt min mening mycket berättigad. Alkoholmissbruket är alltjämt vårt största sociala problem, och det värsta är att det blir allvarligare för varje år som går. Missbruket tränger också allt längre ned i åldrarna och får en svårt nedbrytande effekt i ungdomsgrupperna. Vi talar ofta om narkotikaproblemet, och visst finns det anledning att hysa allvarliga bekymmer för det, men fördenskull får vi inte glömma att alkoholmissbruket alltjämt medför de största skadeverkningarna och når ut i mycket vidare kretsar än narkotika. När riksdagen år 1954 beslutade om en reformering av vår alkohollagstiftning framhölls undervisning och upplysning som viktiga inslag i det nykterhetsfrämjande arbetet. Alkoholpolitiska utredningen, som nu pågår och som fått yttra sig över herr Berglunds och herr Hamrins motion, uttalar sig kort och rakt på sak om detta avsnitt i 1954 års beslut: »Denna verksamhet har dock inte fått den omfattning som avsågs.» Det kan nu efter 14 års försummelser vara dags att rätta till denna brist. Också utskottsmajoriteten hyser samma uppfattning och anför bl.a. följande: »Ökade insatser från statens sida får anses påkallade. Dessa bör främst inriktas på en fortgående och systematisk verksamhet — — —.» Jag ansluter mig i alla delar till utskottets uppfattning men menar att man därutöver bör göra en punktinsats i form av en sådan speciell upplysningsdrive som motionärerna har föreslagit. Då jag vet att herr Berglund närmare kommer att utveckla synpunkter på detta ämne vill jag, herr talman, med dessa kortfattade motiveringar yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag hade haft för avsikt att vid behandlingen av förevarande ärende hålla ett mycket långt anförande — detta motiveras i och för sig av frågans vikt — men vid denna sena timme på dygnet anser jag att jag icke bör göra detta. Jag torde få återkomma till denna stora och betydelsefulla fråga i en interpellationsdebatt längre fram, och därför skall jag spara det till dess. Jag vill emellertid ge uttryck för mitt beklagande av att inte fler av utskottets ledamöter har kunnat biträda denna motion. Det är saken verkligen värd. Nu är jag tacksam mot dem som gjort det. Jag hoppas dock verkligen att riksdagen tar allvarligt på denna fråga, inte minst när det gäller vår ungdoms framtid och vår ungdoms alkoholvanor. Herr talman! Med dessa få ord ber också jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Eric Gustaf Peterson m.fl.

Herr talman! Jag vill först slå fast att utskottsmajoriteten säkerligen är fullt medveten om vådan av alkoholmissbruk och också om behovet av förebyggande åtgärder.

Utredningens önskemål om en fastare förankring av undervisningen i alkoholfrågan har beaktats där. Statens ungdomsråd har också behandlat denna fråga och kommer snart att förelägga Kungl. Maj:t förslag. Alkoholpolitiska utredningen väntas också lämna underlag för bedömning av hur en utökad verksamhet i detta avseende bör utformas. Detta är de motiv som legat till grund för att utskottsmajoriteten inte velat biträda motionen, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vet inte vilka som sitter i den alkoholpolitiska utredningen, men det är säkerligen utmärkta personer. Jag tror dock inte att de kan nå långt nog med sina förslag. Därför vill jag, i anslutning till flera andra förslag som jag har upptagit tiden med här i kammaren, säga att jag tror att det behövs ganska drastiska ingrepp för att vi skall få rätsida på detta problem, som ju är ganska nesligt. Vi har genomlevt en period då det var fint att vara full — åtminstone på midsommarafton. Det gjorde ingenting om man föll under bordet vid en middag. Det har blivit bättre därvidlag, och det visar att det finns möjlighet att få till stånd en ändring. Men det är fortfarande en gloria kring detta medium — alkoholen — som väl ställt till med mer elände för mänskligheten än något annat. Jag tror vi allesammans skulle kunna medverka till att få bort denna gloria och att peta ned avguden från piedestalen. Vi kunde ju börja med att inte lära utlänningar som kommer hit att som första svenska ord säga »skål». Det är också mycket annat som man skulle kunna tala om. Riksdagens ledamöter skulle kunna ge ett verkligt stöd genom att själva helt och hållet avstå från alkohol. Det skulle väcka uppståndelse över hela jordklotet om så skedde. Men det kan jag inte och vill inte heller ställa något yrkande om. Den saken får var och en sköta efter sitt eget samvete. Nu är det möjligt, herr talman, att jag har begått ett stort taktiskt misstag genom att inte stryka mig från talarlistan. Herr Ingemund Bengtsson, som efter vad jag förstår är en mycket inflytelserik man inom sin grupp — eller i varje fall inom vissa delar av den — kom fram till mig och frågade om jag skulle tala länge. Jag svarade nej. Han svarade då: Ju kortare du talar desto mindre skall vi supa. Och mer än detta blev inte sagt. Men hade jag fortsatt och fått en formulerad överenskommelse och sedan strukit mig, hade det måhända betytt att herr Bengtsson hade svarat för sin grupp att det inte skulle bli något supande mer på det hållet. Som herr talmannen förstår har jag ingen möjlighet att formulera något yrkande på vad jag nu har anfört till kammarens protokoll.

Herr talman! Herr Turesson har frågat ministern för utrikes ärendena om han har för avsikt att söka påverka de danska myndigheterna i syfte att åstadkomma mera tillfredsställande trafikförhållanden på Kastrups flygplats. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag utgår från att frågan aktualiserats av uppkomna svårigheter med avseende på trafikledningstjänsten vid Kastrups flygplats. Under denna förutsättning kan jag endast svara att det inte ankommer på Sveriges regering eller någon dess enskilda ledamot att ta initiativ till lösning av vad som i realiteten är en dansk arbetskonflikt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret. Att jag riktade min fråga till utrikesministern berodde inte på att jag ville ha ett excellent svar utan det var närmast därför att jag tyckte att frågan var av den karaktären, eftersom den berör förhållandet mellan Sverige och en främmande makt, och att vi är mycket beroende av flygtrafiken från och till Kastrup. Den ordning som råder på den flygplatsen kan för närvarande utan överdrift sägas visa upp rena missförhållanden. Det är naturligtvis riktigt som statsrådet Geijer sade att man har en arbetskonflikt på Kastrup, vilken sannolikt beror på flera saker, kanske både lönemässiga och sådana som sammanhänger med tjänstgöringsförhållandena, men ytterst blir det i största utsträckning trafikanter till och från Stockholm som får sitta emeHan. Den lilla bibanan från Kastrup upp till Stockholm är man på flygfältet ganska nonchalant emot, och det är den som det ibland utövas sabotage mot — jag tvekar inte att använda det uttrycket. Om vi skall kunna få rätsida på detta, så måste danska staten vidta åtgärder för att undanröja missförhållandena. Om inte danska staten gör det själv, anser jag det vara ett svenskt intresse att stöta på och säga att vi kan inte ha det på detta sätt. Inte minst med det nya flygfältet i Ööresundsregionen i perspektivet tror jag ait det är ytterst angeläget att vi allvarligt överväger huruvida vi för all framtid skall vara beroende av en dansk flygplats och förhållandena där eller om vi inte i stället måste försöka ordna en skandinavisk flygplats, där vi har reella: möjligheter att påverka förhållandena.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att, i syfte att upprätthålla våra goda handelsförbindelser med USA, motverka de eventuella bojkottaktioner mot vår export som rapporterats från amerikanskt håll. Vi håller fortlöpande kontakt med de amerikanska myndigheterna genom ambassaden i Förenta staterna och genom våra myndigheter här i Sverige. Vi håller oss också på andra sätt underrättade om utvecklingen i det aktuella läget, bl.a. genom kontakter på fackligt håll. Någon diskussion om åtgärder i en tänkt situation har jag icke för avsikt ge mig in på.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Den var föranledd av den bojkottaktion mot svensk export till USA som varslats av de inflytelserika amerikanska hamnarbetarna och som av naturliga skäl väckt oro och irritation i vida kretsar här i landet. Jag hoppas att de aviserade bojkottaktionerna skall stanna vid hotelser och problemet därmed kan bringas ur världen. Det inträffade torde emellertid vara en händelse av sådant slag att den påkallar ökad varsamhet när det gäller att upprätthålla goda handelsförbindelser med USA. Vår export till USA uppgick för år 1967 till ett värde av 1 711 700 000 kronor. Bilindustrin svarade för en stor del av denna export. Jag har inte några siffror för bilexporten under 1967, men under år 1966 uppgick vår bilexport till USA till ett värde av 296 469 000 kronor. Det är med andra ord avsevärda svenska handelsintressen som en verkställd bojkottaktion skulle beröra. I nuvarande sysselsättningsläge skulle en sådan drastisk åtgärd från amerikansk sida också få mycket ödesdigra kon sekvenser för vår arbetsmarknad, där problemen ju redan är utomordentligt stora. — Självfallet skulle en handelsbojkott även drabba USA, men av allt att döma har man på det håll från vilket aktionen aktualiserades inte tillmätt dylika förluster någon avgörande betydelse. Därmed torde vi knappast heller kunna slå oss till ro i förvissning om att bojkotthotet inte kommer att upprepas. En intensifierad information från svenskt håll om bakgrunden till de insatser Sverige gör när det gäller mera kontroversiella politiska ställningstaganden i asylfrågor o. d. är angelägen. Kunskaperna om Sveriges inställning till dessa och andra väsentliga problem torde vara otillräckliga, vilket hotet om handelsbojkott enligt min mening är ett exempel på. Som ett led i strävandena att förebygga händelser av denna art bör en effektiv information vara av stort värde, och jag utgår från att regeringen med anledning av det inträffade har sin uppmärksamhet riktad på saken. Av handelsministerns svar har jag med tillfredsställelse kunnat konstatera att regeringen håller fortlöpande kontakt med de amerikanska myndigheterna, och vi hoppas väl alla att detta skall leda till att det inte blir några bojkottaktioner.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat, om det är förenligt med principen om konkurrens på lika villkor att statliga tjänstemän vid beställning av biljetter för tjänsteresor endast får anlita SJ:s resebyråer. Enligt kungörelsen den 30 juni 1952 skall den som avser att anlita resebyrå i samband med resa i statens ärenden hänvända sig till statens järnvägars resebyrå, om det kan ske utan särskild olägenhet. Bestämmelsen har tillkommit på begäran av riksdagen . Det är naturligt att i första hand statsverkets egna resebyråer anlitas för resor som bekostas av statsmedel. Detta kan jag inte finna stridande mot principen att konkurrens bör äga rum på lika villkor.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Det är alltså 16 år sedan riksdagens revisorer aktualiserade denna fråga och förordade att de statliga myndigheternas tjänstemän vid tjänsteresor skulle åläggas att använda sig av SJ:s resebyråer. Statsutskottet anslöt sig till förslaget, och kamrarna följde — såsom framgår av svaret — utskottet. Att jag tagit upp frågan beror på att jag anser att resebyråverksamheten är en typisk serviceverksamhet och att det i denna näring krävs konkurrens. Jag kritiserar inte alls SJ:s resebyråverksamhet — den fungerar i stort sett bra, och det lämnas i allmänhet god service. Men SJ:s resebyråer kan måhända inte på alla punkter ge den goda service som man gärna vill ha. Och framför allt: ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Konkurrens mellan olika resebyråföretag tror jag medverkar till att servicen blir så bra som möjligt. Kan verkligen alla byråer inom SJ:s resebyråorganisation bjuda lika god service? Vi skall ha klart för oss att beställningar av resor kan vara mycket olikartade och ställa högst olika krav på service. Jag har, herr talman, på min enkla fråga fått ett svar som jag måste be trakta som negativt. Jag kan i och för sig ha förståelse för herr statsrådets inställning, att det kan vara »naturligt att i första hand statsverkets egna resebyråer anlitas för resor som bekostas av statsmedel». Man kan emellertid fråga sig vad som menas med »i första hand». Kan det möjligen vara en uppmjukning av vad som stod i riksdagens handlingar år 1952, nämligen att man skulle hänvända sig till statens järnvägars resebyrå, om det kunde ske utan särskild olägenhet? Är det riktigt, är jag mycket tacksam för det. I övrigt får jag väl i vanlig ordning återkomma i saken.
Herr talman! Herr Wennerfors uppfattade mitt svar som negativt, och det är naturligt från hans synpunkt; det vill jag inte bestrida. Han ställde emellertid några frågor, som jag skall försöka besvara, bl.a. om huruvida man av uttrycket »i första hand» kunde utläsa någon uppmjukning av ståndpunkten att statstjänstemännen, då utan olägenhet så kan ske, skall anlita resebyråerna hos statens järnvägar. Jag har inte uppfattat det så. Det är emellertid klart att vid en del tillfällen denna regel inte kan följas, t.ex. på en ort där SJ inte kan ge denna service — jag känner inte till saken närmare — men där det finns andra företag i branschen som skulle kunna hjälpa vederbörande till rätta genom att ordna hans resa. Det är på sådana fall jag närmast har tänkt. Jag finner det inte vara någonting från konkurrenssynpunkt störande att de statliga företagen i första hand anlitas för att befordra resenärerna. Om statens företagsamhet ses som en enhet, är det väl naturligt att man i första hand anlitar sina egna resurser innan man vänder sig till andra. Det tror jag också gäller resebranschen. fattning, finns möjligheten att motionera. I sista hand är det ändå — vilket jag erinrade om i mitt svar på frågan — ett uttalat önskemål från riksdagen som ligger till grund för detta ställningstagande, alldeles oavsett min egen åsikt att det var ett klokt beslut som riksdagen fattade den gången.
Herr talman! Att jag inte har motionerat beror på att denna princip har gällt i så många år att jag har tyckt att det kunde vara intressant att höra hur statsrådet i dag såg på frågan. Jag kan inte hjälpa att jag uppfattar skrivningen att statstjänstemännen i samband med resa i statens ärenden skall »hänvända sig till statens järnvägars resebyrå, om det kan ske utan särskild olägenhet», som ett undantagsfall. Herr statsrådets ord i svaret — att det är »naturligt att i första hand statsverkets egna resebyråer anlitas för resor» — betraktar jag emellertid som en uppmjukning, och den finner jag positiv. Vad herr statsrådets resonemang i konkurrensfrågan beträffar har jag däremot, som sagt, en annan mening.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag finner det vara tillbörligt att för brott misstänkt person efter friande rättegång eller nedlagd förundersökning av officiella rättsliga myndigheter alltjämt offentligen betecknas som misstänkt. Jag förmodar att herr Sjöholm syftar bl.a. på sådana fall då någon har anhållits eller häktats såsom misstänkt för brott och förundersökningen har avslutats utan att åtal väcks mot honom eller, om åtal kommer till stånd, detta läggs ned eller den tilltalade frikänns. I sådana situationer kan fråga uppkomma om ersättning av allmänna medel till den som blivit utan skuld berövad friheten. Föreskrifter härom är meddelade i 1945 års lag om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. Enligt denna lag ankommer det på domstol att efter prövning av omständigheterna i varje särskilt fall bedöma om ersättning skall utgå till den som varit misstänkt för brott. Av lagens förarbeten framgår att det inte är avsett att ersättning skall utgå om misstanke alltjämt kvarstår mot personen i fråga. Med hänsyn till vad jag nu har anfört kan det uppenbarligen inte undvikas att i ersättningsärenden av detta slag ibland finns anledning för åklagare eller annan att beröra spörsmålet om misstanke kvarstår mot den som begär ersättning. Uppgiften om kvarstående misstanke blir då offentlig. Det kan naturligen diskuteras om denna ordning är helt tillfredsställande. Frågan om en översyn av 1945 års lag övervägs emellertid i samband med det skadeståndsrättsliga lagstiftningsarbete som för närvarande pågår inom justitiedepartementet.
Herr talman! Det var — som alltid när det gäller justitiedepartementet, är jag böjd att säga — ett klarläggande svar, och jag tackar för det. Man kan naturligtvis säga att detta är en liten fråga, men en fråga om rättssäkerhet och om den enskildes rätt mot överhet och myndigheter är ändå alltid en viktig fråga. Som jag ser det bör det bara finnas två sorters medborgare i det avseende som vi nu diskuterar: brottsliga och icke brottsliga. Om man inte inför domstol kan bevisa att en person är skyldig bör han enligt min mening betraktas som oskyldig; något mellanting bör inte förekomma. Det är ändå ett fruktansvärt öde att ett helt liv vara stämplad som exempelvis mördare genom just uttrycket att misstankarna kvarstår. De misstankarna tycker jag att åklagaren skall låsa in i skrivbordslådan och låta dem ligga där, tills påtaglig anledning finns att aktualisera dem. I vårt land bör det inte finnas människor som straffas utan att vara dömda, och det är egentligen innebörden i det system som jag nu har kritiserat. Statsrådet säger att man kan diskutera om detta är helt tillfredsställande. Jag tycker snarast att vi kan vara eniga om att det är otillfredsställande, och jag hoppas att en ändring kommer att genomföras, såsom i någon mån framskymtar i svaret.

Herr talman! Herr Gomér har frågat mig när jag avser att vidta åtgärder i anledning av riksdagens skrivelse 1961: 370 om utredning rörande civilrättslig lagstiftning om mäklarverksamhet. I ett svar på interpellation av herr Gomér redovisade jag här i kammaren i december 1966 skälen för att någon utredning ännu inte hade kommit till stånd. Jag framhöll då att eventuella civilrättsliga regler rörande mäklarverksamhet borde utarbetas i nordiskt samarbete men att intresset för saken i övriga nordiska länder hade visat sig vara ringa. Jag erinrade också om att våra utredningsresurser var hårt ansträngda. Vidare antydde jag att frågor om mäklarverksamheten möjligen kunde aktualiseras i samband med det nordiska utredningsarbetet rörande kommissionslagstiftningen. Jag kan ännu inte göra något bestämt uttalande om när åtgärder kan komma att vidtas med anledning av riksdagens skrivelse. Vi tvingas fortfarande av hänsyn till det omfattande reformarbetet att göra en stark prioritering av lagstiftningsuppgifterna men jag avser att vid lämpligt tillfälle på nytt aktualisera frågan om nordiskt lagstiftningssamarbete rörande mäklarverksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga.

Jag har ju från min utgångspunkt inte precis samma betraktelsesätt som justitieministern. Statsrådet framhöll liksom han gjorde vid det föregående tillfället att det redan pågår så mycket reformarbete och att en stark prioritering måste ske av vissa lagstiftningsuppgifter — och det har jag tidigare understrukit att jag har förståelse för. Jag har nu också redovisat skälen till att jag så snabbt återkommit till denna frågeställning. Jag vill dock poängtera att detta spörsmål inte enbart har betydelse för gruppen fastighetsmäklare. Det finns nämligen banker, byggnadsföretag och andra som ägnar sig åt dessa uppgifter utan att egentligen ha kunskaper härför. Detta leder till den ena processen efter den andra. Jag har själv suttit med vid tinget och upplevt hur svårt det kan vara att få reda i sådana ärenden. Det vore därför tacknämligt om det kunde bli en något bättre ordning beträffande den civilrättsliga ställningen för företag på detta område och för andra som ägnar sig åt mäklarverksamhet. Jag kan inte föreställa mig att det för detta ändamål skulle behövas en stor och tungfotad utredning. Man måste givetvis göra en översyn på området och utföra vissa förarbeten liksom alltid är fallet i lagstiftningssammanhang. Jag tar fasta på vad justitieministern nu har uttalat och skall inte återkomma i denna sak. Jag hoppas dock att statsrådet inte därför glömmer den i fortsättningen.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat dels om jag vill lämna en redovisning för de principer som regeringen till lämpar vid beviljande av uppehållstillstånd för zigenare som har invandrat hit utan att i förväg ha fått arbetstillstånd, dels om jag avser att ta något initiativ till sådan nordisk eller internationell överenskommelse som skulle underlätta lika behandling i fråga om zigenares uppehållsrätt i olika länder. Jag anhåller att få besvara frågorna 1 ett sammanhang. Jag vill först erinra om att frågor om uppehållstillstånd i regel avgörs av statens utlänningskommission och kommer under Kungl. Maj:ts prövning endast i ett mycket begränsat antal fall. Ärende om uppehållstillstånd prövas efter samma principer vare sig sökanden är utländsk zigenare eller annan utlänning. Som allmän princip för prövningen gäller bl.a. att sökandens försörjning i Sverige skall vara tryggad. Härför krävs praktiskt taget alltid att sökanden får arbetstillstånd, vilket i regel skall ha beviljats före inresan hit. Saknar sökanden möjlighet att försörja sig genom eget arbete eller på annat sätt, kan han ändå få uppehållstillstånd antingen som politisk flykting eller av andra humanitära skäl. Uppehållstillstånd av humanitära skäl för den som inte är politisk flykting beviljas företrädesvis i samband med kollektiv överföring hit av personer som vistas som flyktingar i annat land. Även i enskilda fall ges uppehållstillstånd för personer som inte är politiska flyktingar men kan åberopa starka humanitära skäl jämförbara med dem som kan åberopas för politiskt flyktingskap. Jag delar den uppfattning, som synes ligga till grund för herr Ullstens andra fråga, att problemen med zigenarnas uppehållsrätt i olika länder inte kan lösas inom ramen för den interna utlänningslagstiftningen eller dess tilllämpning utan endast gemensamt av berörda länder. Initiativ härtill har redan tagits. Med anledning av motion av svenska delegater har frågan om zigenarnas situation i Europa i hela dess vidd tagits upp inom Europarådet förra hösten och behandlas för närvarande i rådets sociala utskott. även inom Nordiska rådet torde frågor om zigenarnas situation aktualiseras inom den närmaste tiden. Vidare avses zigenarnas problem bli behandlade vid en internationell konferens om = social trygghet som skall hållas i Helsingfors i augusti detta år. Något initiativ från min sida anser jag därför inte vara påkallat för närvarande.
Herr talman! När jag kom i kontakt med den grupp zigenare som närmast föranledde mig att ställa min fråga till inrikesministern, fick jag deras situation ganska klart belyst. I en liten lägenhet i en av Stockholms förorter satt elva uppskrämda människor. TV-Aktuellt hade just meddelat att utlänningskommissionen stod fast vid sitt beslut att utvisa de fem som via sin advokat hade begärt nåd hos Kungl. Maj:t. Vad skulle nu hända? De vågade inte tala om var de uppehöll sig, de vågade inte gå ut på gatan av rädsla att omedelbart bli tagna av polisen. Och vad skulle hända med dem i gruppen som beslutet inte gällde, d.v.s. de som var barn, syskon, föräldrar etc. till de utvisningshotade? Skulle familjerna skingras? Dessa zigenarnas farhågor var i stor utsträckning överdrivna. Ännu återstod många turer i myndigheternas handläggning, men vad visste dessa människor om det? Ingen av dem kunde svenska. De flesta kunde varken läsa eller skriva, och alla var vana vid att vara jagade — i Österrike, Polen, Finland eller varifrån de nu kom hade de upplevt samma situation. De hade kommit till Sverige inte bara för att skaffa sig arbete här; Sverige var en av anhalterna i deras eviga kringflackande. De flesta av dem var statslösa i både formell och reell mening. Ingen stat ville ta emot dem, och även där de hade rätt att stanna — då i regel på tillfällliga uppehållstillstånd — var de hårt diskriminerade. Det är därför som jag menar att vi inte kan behandla dessa människor som vanliga invandrarfall. Det handlar här om ett flyktingproblem, och det måste bedömas som ett sådant. Jag har inget färdigt program för hur man skall klara den saken, men låt mig i tre punkter ange vad jag tycker skulle kunna vara vägledande principer. För det första måste vi se på denna grupp människor som en folkminoritet och låta beslutet om huruvida de skall få stanna eller inte bestämmas av humanitära skäl. Vi får inte betrakta problemet som en arbetsmarknadsfråga. För det andra måste denna hållning klargöras genom en revidering av de direktiv och bestämmelser som utlänningsmyndigheterna har att följa, inte som nu genom regeringsbeslut i enskilda fall som av en slump eller genom initiativ från enskilda blir föremål för allmänhetens och pressens uppmärksamhet. För det tredje bör det tas initiativ som gör att man får en liknande syn på zigenarproblemet i så många länder som möjligt. Allra helst borde detta kunna ske inom de nordiska ländernas ram. Sådana initiativ tycks nu vara på väg, och det är mycket glädjande. Nu säger inrikesministern i sitt svar att man kan bevilja nåd av humanitära skäl, jämförbara med de skäl som gäller för flyktingar. Det tycker jag är fallet beträffande denna zigenargrupp. Men jag anser fortfarande att vi skulle behöva mer än ett enskilt beslut i ett enskilt fall. Vi skulle behöva direktiv för utlänningsmyndigheterna för den fortsatta behandlingen av sådana här ärenden. Jag vore glad om inrikesministern kunde ge något på hand åt det hållet. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Det låter bra när man säger att vi bör behandla zigenarna som flyktingar. Det finns en konvention som bestämmer vem som är att betrakta som flykting. Vi är inte skyldiga att iaktta allt som sägs i den konventionen, som tyvärr inte inrymmer bestämmelser om zigenarna. De faller, skulle jag vilja säga, någonstans mellan det som är flyktingskap och den reglering av invandringen som vi tillämpar. Det är svårigheten i detta sammanhang. Då kan man naturligtvis säga, att vi skulle väl ändå kunna vara generösa och ta emot en del zigenare som om de vore flyktingar. Jag medger att detta inte är uteslutet, men vi måste i så fall bestämma oss för i vilken omfattning det skall ske. Det är inte så, herr Ullsten, att det gäller bara 10—1535 zigenare som kommer till oss om året, utan det gäller ett större antal. Det finns ute i Europa kanske 200 000—300 000 eller 400 000 zigenare. Vi vet från olika källor att det nu spritts en uppfattning bland zigenarna i Polen och en rad andra länder att i Sverige blir man väl mottagen. Det finns därför hos en mängd människor en utomordentligt stark önskan att få komma hit till Sverige, och vid varje tillfälle då vi beviljar tillstånd för en grupp att stanna här sprids beskeden om generositet från vår sida allt snabbare. Vi har utrymme för att lämna tillstånd åt sådana här grupper att stanna i vårt land. Men frågan är, som sagt, i vilken utsträckning vi skall kunna tillmötesgå de humanitära synpunkterna härvidlag. Jag har tidigare givit uttryck åt den meningen, att en del av vårt flyktingbistånd skulle kunna inriktas på zigenarna. Vi tar emot mellan 800 och 1 000 personer årligen enligt det flyktinganslag vi har, och det kan övervägas om vi i de diskussioner, som förs i Europarådets organ, skall göra ett erbjudande om att vi under vissa förutsättningar är beredda att årligen i organiserad form ta emot zigenare i en mindre grupp och bereda dessa uppehälle här. Jag understryker att detta är en diskussionsfråga. Men tillströmningen av zigenare till Sverige förefaller att öka inte obetydligt, vilket ställer våra myndigheter inför många besvärligheter. Problemets europeiska karaktär gör det angeläget att finna lösningar; varje uppslag bör prövas. Nu är vi alltså på väg genom att Europarådets sociala utskott diskuterar frågan, och de kontakter som har tagits på nordiskt plan väntar vi oss också mycket av. Men underskatta inte problemets storleksordning!
Herr talman! Nej, herr inrikesminister, jag underskattar inte problemets storleksordning. Vad jag efterlyste var bara klara principer för hur de underordnade utlänningsmyndigheterna skulle handla. Jag tycker inte man kan säga att den grupp som är aktuell just nu — det har ju gällt många andra grupper också — utgör ett gränsfall. De som ingår i gruppen är helt typiska flyktingfall. Jag råkar veta att beträffande dem som nu är aktuella rekommenderade FN:s flyktingkommissarie i Österrike, där de befann sig, att de skulle söka asyl i Kanada, därför att de levde under så bedrövliga förhållanden i Österrike. Kanada sade nej. De flyttade då till Italien. Italien utvisade dem. De kom tillbaka till Österrike. Förhållanden där blev inte bättre. De flyttade till Sverige. Här säger inrikesministern att de faller mellan flyktingar och något annat; möjligen kommer regeringen i konselj i morgon, eller när det kan bli, att bestämma att de skall flytta vidare — vart vet ingen. Vi kan inte helt lösa detta problem genom intern lagstiftning — det krävs internationella uppgörelser för att man skall få till stånd likartad behandling, så att vederbörande slipper detta kringflackande. Men vi bör, tycker jag, kunna ha klara principer för det sätt på vilket vi handlar nu och inte försätta zigenarna i en situation av ovisshet och fruktan och de underordnade myndigheterna i en situation av ovisshet om vad de skall göra. Den fråga jag ställt till inrikesministern har egentligen utlänningskommissionen ställt i sitt remissvar på en fråga från regeringen. I augusti förra året beslöt ju regeringen, efter att ha upphävt både sitt eget beslut och utlänningskommissionens beslut, att en grupp zigenare skulle få stanna här i Sverige. Strax efteråt underställde utlänningskommissionen på nytt regeringen ett fall som var ganska likartat. Den gången beslöt regeringen att beslutet skulle stå fast och att vederbörande inte skulle få stanna. Den enda skillnad man kunnat upptäcka är att i det fall, där zigenarna fick stanna, hade det blivit en mycket stor publicitet — några hade tagit sig an fallet — medan i det fall, där utvisning skedde, allt ägde rum i tysthet och ingen visste särskilt mycket om saken. Jag tycker att det är en rimlig begäran från utlänningskommissionen att den får veta vilka direktiv den egentligen skall hålla sig till. Det är också ett rimligt krav att vi har bestämmelser — vilka de än är — som innebär att det inte skall bero på en slump om människor skall få stanna i vårt land som flyktingar eller bli utvisade.
Herr talman! Anspråket på besked om vilka bestämmelser som skall tillämpas är berättigat. Jag har bara velat ge uttryck för den meningen att detta är ett svårt problem och att vi kanske får söka lösningen på längre sikt i ett något vidare sammanhang. Jag hoppas ganska mycket på de överläggningar som kommer att äga rum inom Europarådet. Jag skall inte gå in på enskilda fall; låt mig bara påpeka att om en grupp zigenare som bor i Polen flyttar ur landet till Österrike, kan de vid denna flyttning bli betraktade som asylfall i Österrike. De kan emellertid inte sedan flytta till andra länder och i varje nytt land som de kommer till bli betraktade som flyktingar enligt de allmänna regler som gäller härför. Det är på den punkten svårigheter har uppstått. Detta är formaliteter; sedan uppställer sig frågan om hur mycket av humanitet man skall lägga in vid bedömningen.
Herr talman! I det aktuella fallet vet vi att förpassningsbeslutet inte gäller Polen, där vederbörande förmodligen skulle bli utsatta för politisk förföljelse, utan är begränsat till Österrike. Vi vet emellertid också att huvudmannen för denna grupp har ett österrikiskt s.k. främlingspass, som snart går ut. Detta kan mycket väl innebära att han senare blir utvisad från Österrike till Polen. Situationen är alltså onekligen ganska allvarlig. Jag kan inte se att problemet i och för sig skulle behöva vara så oerhört komplicerat som inrikesministern vill göra det till, även om det är både stort och invecklat. Om man ger utlänningskommissionen direktiv att låta de personer som kan betraktas som flyktingar — det gäller alla de tre grupper som har varit aktuella i debatten — stanna såsom sådana, finns det nämligen möjlighet att handla från fall till fall. Då kan man anse vederbörande som flyktingar och inte som vilka personer som helst vilka söker arbetstillstånd.
Herr talman! Dessa gruppers situation är inte enastående, och jag åter vänder till frågan: I vilken omfattning skall vi medge att zigenargrupper får komma till vårt land?
Herr talman! Jag tror inte att det går att svara på frågan om i vilken omfattning vi skall låta zigenargrupper komma till vårt land. Vi skall behandla de zigenare som de facto är flyktingar som flyktingar. Det är det enda jag begär och såvitt jag förstår också det enda som utlänningskommissionen har begärt besked om.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat kommunikationsministern, om han vill medverka till att förfarandet vid rekvisition av helikopter förenklas vid ambulansoch räddningsflygningar i stora skärgårdsområden med bristfälliga kommunikationer. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. För att beställa ambulanseller räddningsflygning behöver man endast ringa SOS-numret 90 000. Beställningen går sedan direkt till flygvapnets centrala flygsäkerhetsledning — Cefyl — som ombesörjer att lämpligt civilt eller militärt flyg sätts in. För ambulansflygning krävs att en läkare intygar, att den skadade eller sjuke anses vara i oundgängligt behov av att snarast få läkarvård. Denna bestämmelse har kommit till för att hindra missbruk. Kan en läkare inte nås, får behovet intygas av distriktssköterska eller distriktsbarnmorska. I praktiken går det ofta så till, att Cefyl direkt beordrar utsändande av helikopter och — under den tid det tar för jourhavande helikopterförare att komma till flygplatsen — själv skaffar den nödvändiga läkarremissen. I Stockholms län har en jourtjänst för rekvisition av helikopter ordnats genom att jourhavande läkare vid sjukhusen i Danderyd och Södertälje vid behov verkställer rekvisitionen. Räddningsflygning — d. v. s. flygning för att undsätta personer som befinner sig i nödsituationer — rekvireras av polischefen eller länsstyrelsen. Det är inte praktiskt möjligt att ordna så, att ambulansflyget i varje ögonblick skall vara berett att rycka ut och befinna sig hos den sjuke inom loppet av flygtiden. Någon tid behövs för att förare och mekaniker, som under helgdagar har jourberedskap i sina bostäder, skall ta sig till flygplatsen. Enligt gällande bestämmelser skall ambulansflygning påbörjas senast inom två timmar efter mottagen rekvisition, men i praktiken påbörjas flygningarna inom väsentligt kortare tid.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Ett drunkningstillbud på en av öarna i Stockholms skärgård har aktualiserat denna fråga. En 50-årig man måste snabbt komma till sjukhus och få läkarvård. Normalt tar en sådan transport 25 minuter, men denna tog tre timmar. Vad var då orsaken härtill? Jo, den som ringde fick inte tag i någon läkare som kunde utfärda rekvisition av helikopterambulansen. I allmänhet fungerar denna räddningstjänst utmärkt, men ett eller några fall av denna art skapar oro hos skärgårdsbefolkningen, och jag vet att man på vissa håll för närvarande står litet undrande. Det kan möjligen bero på att det system som här har redogjorts för är relativt nytt, och man har ännu inte fått tillräckliga informationer om det. Frågan är emellertid om inte rekvisitionsförfarandet skulle kunna förenklas. Bestämmelserna beträffande utryckningar kan kanske göras liberalare. Öborna tvekar ibland att anlita helikopterambulans inför risken att själva få stå för kostnaderna. Jag är medveten om att frågan kanske inte är så angelägen, eftersom vi nu fått ett system som jag tror kommer att fungera bra. Med tanke på den oro som råder här och var har det emellertid säkerligen varit av värde att frågan på nytt aktualiserats i riksdagen, varigenom information kunnat lämnas om att det nya systemet så småningom skall fungera bättre.
Herr talman! Jag har redogjort för de bestämmelser och regler som gäller. Det kan synas som om en rad åtgärder måste vidtas innan en räddningsaktion sätts in. Jag vill dock betona — och det är mycket väsentligt — att i och med att man slår det av mig angivna SOS-numret och får kontakt med vederbörande kan man förutsätta att räddningsaktionen kommer i gång. Jag har velat betona detta, herr talman, därför att det är angeläget att allmänheten har klart för sig att just genom att slå SOS-numret får man de råd, anvisningar och upplysningar, som kan möjliggöra för räddningstjänsten att träda i aktion.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat om kommunikationsministern vill medverka till att sådana försändelser från olika samhällsorgan som innehåller pensioner, understöd, livräntor m.m. eller andra personliga uppgifter sänds i förseglade kuvert. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sådana utbetalningar som sker genom vanliga utbetalningskort skall som bekant passera postgirokontoret för bokföring före distributionen. Avsändaren kan därför inte kuvertera utbetalningskorten, och försändelserna kommer följaktligen adressaterna till handa utan att de är inlagda i kuvert. Detta är en allmänt vetertagen utbetalningsform. Den används t.ex. av arbetsgivare för löneutbetalningar, av pensionskassor för pensionsutbetalningar och av enskilda vid betalning av underhållsbidrag. När myndigheterna betalar ut sociala förmåner genom posten sker det på samma sätt. Varje månad sänds exempelvis cirka 200000 yrkesskadelivräntor och pensioner till statsanställda genom utbetalningskort. Ingen har veterligen ifrågasatt att man på postgirokontoret skulle lägga in varje uibetalningskort i förseglat kuvert. Enligt min mening finns det inte heller tillräckliga motiv för att ta på sig det arbete och de kostnader som det av frågeställaren anvisade förfaringssättet skulle medföra när riksförsäkringsverket varje månad sänder ut en miljon pensionsanvisningar och när barnavårdsnämnderna varje kvartal utfärdar en miljon barnbidragsanvisningar. I sammanhanget kan påpekas att en postfunktionär inte har rätt att meddela upplysningar om en postförsändelse eller dess innehåll till någon obehörig person. Så länge posten ansvarar för försändelsen får inga utomstående ta del av dess innehåll.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var en insändare av professor Biörck i Svenska Dagbladet i höstas som gjorde mig uppmärksam på det spörsmål jag nu tagit upp. Jag framställde inte då någon fråga här i riksdagen dels emedan jag var tveksam om möjligheterna att kuvertera alla de försändelser det gäller, dels emedan jag antog att insändaren i fråga också skulle ha uppmärksammats av vederbörande myndigheter. Vad som föranledde mig att nu ställa min fråga var en uppgift som jag fick om att en äldre dam hade råkat illa ut, antagligen på grund av att informationen om hennes inkomstförhållanden hade införskaffats på den aktuella vägen. Jag har vidare observerat något ganska märkligt, nämligen att ett hemligt telefonnummer egentligen inte är så särskilt hemligt. På den försändelse som innehåller telefonräkningen och som utsänds en gång i kvartalet förekommer nämligen uppgift om vederbörande abonnents namn och adress men också telefonnummer. Telefonnumret kan följaktligen inte vara särskilt hemligt. Men det är ju ändå i och för sig ambitiöst att televerket kuverterar denna försändelse för alla abonnenter. Statsrådet anför vidare att det nuvarande förfaringssättet vid utbetalningar är allmänt vedertaget. Ja, det har varit så under många år, men frågan är nu om vi kan fortsätta längre med detta. Statsrådet uttalar dessutom: »Enligt min mening finns det inte heller tillräckliga motiv för att ta på sig det arbete och de kostnader som det av frågeställaren anvisade förfaringssättet skulle medföra.» För 30 år sedan såg samhället något annorlunda ut för medborgarna. De kände sig då mycket tryggare. Tyvärr är tryggheten i avtagande, och i dag kan man förstå att många ensamma och äldre människor finner det oroande, att utomstående får insyn i deras ekonomiska och personliga förhållanden. Tyvärr är risken för våldsbrott i dag avsevärt större än för många år sedan. Vi får ändå komma ihåg att det inte är vi som är till för myndigheterna utan att det är dessa som är till för oss. Frågan är om inte detta spörsmål måste tas under omprövning, även om jag har klart för mig att en reform skulle medföra en mycket stor kostnad. Jag ber än en gång att för dagen få tacka för svaret.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Wennerfors i denna fråga. Det förfaringssätt som jag föreställer mig föresvävar herr Wennerfors skulle innebära, att alla utbetalningskort lades in i förseglat kuvert och att detsamma skulle ske med alla pensionsoch barnbidragsanvisningar. På ett år förekommer sammanlagt omkring 50 miljoner sådana utbetalningar i vårt land. Jag har velat nämna denna siffra, ty den ger en uppfattning om storleksordningen av de administrativa kostnader som det av herr Wennerfors anvisade förfaringssättet skulle medföra. Jag förstår vidare inte riktigt herr Wennerfors” resonemang att utomstående skulle kunna ta del av uppgifter i samband med utbetalningarna. Med hänsyn till postfunktionärernas tystnadsplikt anser jag att det inte finns några motiv för att ta på oss de mycket betydande administrativa merkostnader som jag har nämnt. Mycket i politiken består i att prioritera, herr Wennerfors, alltså att bestämma sig för att genomföra en angelägen sak och vänta med en annan, som man anser vara mindre angelägen. Och här är det fråga om huruvida vi inte kan använda pengarna på bättre sätt än att sätta i gång den mycket stora apparat som herr Wennerfors föreslår. Låt mig göra det tillägget att tekniken i framtiden kan komma att förändra mycket på det område det här gäller. Jag är medveten om det. Och i så fall skall vi naturligtvis utnyttja de möjligheter som då erbjuder sig. Men för dagen anser jag att herr Wennerfors” propå inte tillhör de mest angelägna.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat kommunikationsministern, om han är beredd medverka till att fordonsägare, som vid en senare tidpunkt än den 1 april 1968 anhåller om dispens från bestämmelserna i 54 8 1 mom. d och 4 mom. vägtrafikförordningen, får bruka fordonet intill dess beslut meddelats i ansökningsärendet. På grund av kommunikationsministerns förhinder har frågan överlämnats till mig. Den respittid herr Josefson syftar på är fastställd i en övergångsbestämmelse till de ändringar i vägtrafikförordningen som trädde i kraft den 1 januari i år och som tillkommit efter riksdagens hörande. Jag är inte beredd att föreslå någon ändring av bestämmelsen.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

Anledningen till att jag ställde min fråga var närmast den, att informationen om de nya bestämmelserna, speciellt då det gäller 54 § 1 mom. d, inte har nått fram i den utsträckning som jag tror att vi alla hoppades på när riksdagen behandlade frågan. Det är väl just denna bestämmelse om avståndet mellan fordonets axlar som gjort att en del fordon inte får användas utan att dispens sökes. Till en del motorfordonsägares organisationer har informationer utgått, medan andra organisationer inte erhållit några som helst informationer. Det var först de allra sista dagarna i mars som skyldigheten att söka dispens uppmärksammades. Nu är det inte någon större ändring det gäller — det är närmast fråga om att ägarna skulle få lov att använda fordonen under den tid då ärendena ligger hos vederbörande myndighet för avgörande. Jag hade på denna punkt väntat mig ett positivt uttalande av statsrådet. Fordonsägarna har naturligtvis begått ett fel då de inte bevakat sin rätt på ett tidigare stadium, men vi vet alla hur många nya bestämmelser som införs och hur lätt det då är att göra ett förbiseende. Stora besvärligheter har nu uppstått för den rätt stora grupp av fordonsägare — främst jordbrukarna — som det här gäller och som inte kan använda sina fordon under den tid ärendena ligger hos länsstyrelsen. I vissa län gjorde ifrågavarande organisationer de sista dagarna i mars en framställning med begäran om kollektiv dispens för samtliga organisationers medlemmar att använda fordonen under den tid ansökningarna behandlades. Begäran om dispens har tillstyrkts i en del län men inte i andra. Jag hoppas dock att ärendena skall behandlas snabbt av länsstyrelserna, så att besvärligheterna inte blir alltför stora för vederbörande fordonsägare.
Herr talman! Såsom framgår av propositionen och utskottsutlåtandet i det aktuella ärendet har både regering och riksdag ansett att tre månader skulle vara tillräckligt lång respittid. Detta har också stått i tidningarna och meddelats i massmedia. Den som sökt dispens inom den angivna tiden har också rätt att bruka fordonet utan hinder av de nya bestämmelserna till dess att dispensärendet avgjorts av myndigheten. Men om det nu ändå skulle förhålla sig så, att några fordonsägare försummat att göra ansökan inom ifrågavarande tid, står det ingen annan möjlighet till buds för vederbörande än att snarast söka dispens. Och jag tror, herr Josefson i Arrie, att vägverket kommer att behandla sådana ansökningar med förtur framför ansökningar som gjorts inom respittiden och beträffande vilka ägarna alltså fortfarande kan bruka sina fordon. Det torde också vara formellt möjligt för vägverket att i ett sådant ärende ge ägaren ett interimistiskt tillstånd att bruka fordonet till dess att slutgiltigt beslut kan meddelas av myndigheten.
Herr talman! Det kan ju vara litet svårt att i några få ord formulera en fråga så att mottagaren uppfattar den på det sätt som frågeställaren avser. Jag får säga, att genom det besked som statsrådet nu senast gav har jag nått just det syfte som jag ville nå med min fråga, nämligen att minsta möjliga besvär skall åsamkas ifrågavarande grupp av fordonsägare. Dessa har visserligen begått ett fel genom att inte uppmärksamma hur de skulle förfara, men de bör naturligtvis, trots det beklagliga förbiseendet, behandlas på ett sådant sätt att besvärligheterna för dem blir så små som möjligt. Jag ber alltså att få tacka statsrådet för detta besked.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har i en interpellation frågat mig, om jag är beredd att i likhet med vad som skett inom den privata försäkringssektorn liberalisera möjligheterna till frivillig sjukpenningförsäkring för husmödrar och studerande med diabetes. Bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring finns i 21 kap. lagen om allmän försäkring. Där ges de kvinnor, som omfattas av den s.k. hemmafruförsäkringen inom den obligatoriska försäkringen, möjlighet att tilläggsförsäkra sig, så att den sammanlagda sjukpenningen kommer att uppgå till högst 15 kronor per dag. även kvinnor som har förvärvsarbete men i övrigt är likställda med den nyssnämnda gruppen har fått samma möjlighet. En motsvarande frivillig försäkring erbjuds sådana som till följd av studier eller annan utbildning av viss varaktighet inte alls eller endast i ringa utsträckning ägnar sig åt förvärvsarbete. Försäkringen meddelas av allmän försäkringskassa. Statsbidrag lämnas med 20 procent. Studerandeförsäkringen kan omfatta barntillägg med 75 procent i statsbidrag. De närmare bestämmelserna för försäkringen finns i en särskild kungörelse. Enligt denna skall premiesättningen vara enhetlig på så sätt, att bara skillnad mellan de försäkrade i fråga om ålder och i fråga om försäkringens omfattning får medföra premieskillnader. I fråga om rätten till inträde gäller att frivillig försäkring bara får meddelas den som är under 55 år och har god hälsa. Undantag gäller i vissa överflyttningssituationer och i de fall då gruppförsäkring meddelas. tolkning av föreskriften om god hälsa har inom riksförsäkringsverket utarbetats vissa riktlinjer. För sockersjuka innebär riktlinjerna att de anses ha gott hälsotillstånd såvida inte sjukdomen har börjat före 40 års ålder eller har lett till äggviteutsöndring i urinen eller till grava synrubbningar. För sockersjuka, som vinner inträde i sjukförsäkring hos privata försäkringsbolag, tillämpar bolagen enligt uppgift premiehöjningar, som varierar med åldern vid inträdet i försäkringen och åldern när sjukdomen först yppade sig. En motsvarande ordning inom den allmänna frivilliga sjukpenningförsäkringen skulle komplicera försäkringen i avsevärd mån. Man skulle inte kunna inskränka sig till att tillämpa en sådan ordning enbart beträffande sockersjuka. Även personer som lider av andra sjukdomar måste behandlas på liknande sätt. Försäkringskassornas resurser är inte avvägda så, att kassorna kan administrera en sådan anordning. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen genom försäkringskassorna förutsätter för att kunna fungera en enkel uppbyggnad och billig administration. De gällande reglerna om enhetlig premiesättning och ett enhetligt hälsokrav står i samband med varandra. De torde inte kunna undvaras, om de angivna förutsättningarna skall förbli uppfyllda. Av den föregående redogörelsen torde framgå att en betydande del av de sockersjuka anses uppfylla kravet på att ha god hälsa enligt nuvarande tolkning av bestämmelsen. Det är självfallet att innebörden av kravet på god hälsa fortlöpande måste omprövas i ljuset av den utveckling som fortgår på medicinens område och de erfarenheter som vinns inom försäkringen. Ett på så sätt utformat hälsokrav ger enligt min mening möjlighet att — inom ramen för vad som kan göras inom det allmänna sjukförsäkringssystemet — tillgodose försäkringsintresset hos de sockersjuka och andra personer med liknande försäkringsproblem.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Den avsåg att utröna om den statliga frivilliga sjukpenningförsäkringen för husmödrar och studerande möjligen var föremål för omprövning. Jag önskade en omprövning i liberaliserande riktning såsom skett inom den privata försäkringssektorn. Jag har tyvärr fått till svar, att man inte är så villig att pröva om frågan. — Statsrådet upprepar i svaret vad jag sagt i min fråga, att den frivilliga försäkringen bara får meddelas den som är under 55 år och har god hälsa. Men den tolkning som riksförsäkringsverket ger begreppet god hälsa är ganska nedslående. God hälsa har inte den som har fått sockersjuka före 40 års ålder — och det gäller väl alla studerande; den högsta åldersgränsen för den privata studerandeförsäkringen går just vid 40 år. God hälsa har inte den hos vilken sockersjuka lett till äggviteutsöndring i urinen — det förefaller mig inycket egendomligt, att detta skulle vara avgörande för om man kan få en försäkring — och inte heller den som har grava synrubbningar — det förstår jag bättre. Om de har dessa sjukdomssymtom och inte har fyllt 40 år kan de inte få någon försäkring. Till den frivilliga sjukpenningförsäkringen bidrar staten med 20 procent. Staten är tydligen villig att betala dessa pengar för dem som vill ha försäkringen, och de har blivit många nu; särskilt har husmödrarnas antal ökat. Men villkoret är att de inte har sockersjuka, ty då har staten inget intresse. Den väldiga risk, som en försäkring för en söckersjuk som fått sin sjukdom före 40 års ålder skulle innebära, vill staten inte ta. Att erbjuda dem som får sin sockersjuka när vederbörande fyllt 40 år en försäkring är inte särskilt flott, och det är meningslöst om man skulle kalla den en studerandeförsäkring. Vid den åldern hoppas man verkligen att alla sockersjuka har fått förvärvsarbete, och då har de obligatorisk sjukförsäkring med precis samma förmåner som andra. Jag förstår inte att man kan sätta en sådan gräns. Man har därmed sagt: Studerande med sockersjuka vill vi inte försäkra. Just denna grupp är mycket känslig för att bli utstött. Föräldrarna till sockersjuka ungdomar tar det hårt när man stöter bort dem. Har man verkligen räknat ut hur mycket man skulle förlora om man lät dem få en försäkring? De är i allmänhet arbetsdugliga, de kan studera och genomföra en utbildning så att de senare kommer in i en obligatorisk kassa. Jag tycker att man skall pröva om denna fråga. Statsrådets svar innebär faktiskt ett blankt nej till studerande med diabetes. När statsrådet säger att de privata försäkringskassorna visserligen tecknar försäkring men då till förhöjda premier varvid man tar hänsyn till dels hur gamla de är vid inträdet i försäkringen, dels hur länge de haft sin sjukdom, så är detta fel. Det är just en av de liberaliseringar som den privata försäkringsvärlden varit beredd att göra: man tar inte längre hänsyn till hur länge försäkringstagarna haft diabetes. Statsrådet måste ha fått föråldrade uppgifter. Jag har nyligen diskuterat denna fråga med både doktor Tage Larsson, som är en av de mest kända inom den privata försäkringsvärlden, och direktör Åke Svensson i Riskprövningsnämnden. Den senare sade att man vid premieberäkningen inte längre tar hänsyn till om en försäkringstagare haft sin sjukdom länge eller endast en kort tid. Statsrådet säger också i svaret att om man inom den statliga försäkringen skulle ha ett system med olika premiesättning skulle kassan inte kunna admi nistreras. Man har kanske menat att premierna i så fall skulle behöva höjas för alla försäkrade. Man avsåg kanske något sådant, ty administrationen kan ju inte på något sätt bli svårare för en statlig än för en privat försäkringskassa. Jag vet mycket väl att det alltid ställer sig billigare att ha en försäkring med enhetliga premier och ersättningar, men jag anser ändå att man inte skall vara så bunden vid den typ av försäkring vi nu har, som ändå byggdes upp för mycket länge sedan. Till den första obligatoriska försäkring som infördes knöts en frivillig försäkring, som hittills har utnyttjats ganska litet och som egentligen först nu har observerats ordentligt. Jag menar att man borde vara beredd att ompröva detta system. Detta är inte den sista gången jag tar upp denna fråga. Jag vet inte om jag ånyo kommer att ta upp den i riksdagen, men jag skall i varje fall på annat sätt försöka att upplysa socialdepartementet och riksförsäkringsverket om hur modern sjukvård och moderna läkare uppfattar diabetes samt också om hur folk inom den privata försäkringsvärlden har börjat betrakta denna sjukdom. Jag är ailtså inte nöjd med svaret på min fråga, men jag uppfattar det som en yttring av att man inte riktigt satt sig in i det mest aktuella tänkandet på detta område.
Herr talman! Jag har i mitt svar framhållit att ett mera individuellt anpassat försäkringssystem av det slag, som fru Eriksson i Stockholm måste åsyfta, inte lämpligen kan inordnas under den frivilliga sjukpenningförsäkring som handhas av försäkringskassorna. Genom att den statliga frivilliga försäkringen lagts upp så, att den täcker de mera okomplicerade fallen kan man i denna ha enkla regler, enhetliga avgifter och även låga administrativa kostnader. Givetvis kan man även i statlig regi — det vill jag framhålla — ordna mera individuellt betonade försäkringar. För detta lämpar sig emellertid inte den administration som byggts upp. för nu existerande frivilliga . sjukpenningförsäkringar. Ett statligt försäkringsbolag skulle väl härvidlag vara. den närmast till hands liggande lösningen. Detta problem har alltså, fru ,Eriksson, aspekter av mycket principiell naur. Jag har betonat. att. det nuvarande systemet är uppbyggt på vissa. enkla regler. Vill man gå över till en mera individuellt utformad 'försäkring, får man välja andra vägar. Jag är vidare, fru Eriksson, angelägen om att understryka att jag har stor förståelse för den grupp, som fru Eriksson företräder, och jag kan väl förstå att de kanske kan känna det så, såsom fru Eriksson uttryckte det, att de skulle vara utstötta ur försäkringen. Jag har också sagt — och det ber jag fru Eriksson att ännu en gång läsa — att innebörden av kravet på god hälsa ' självfallet fortlöpande måste omprövas i ljuset av den utveckling som fortgår på medicinens område och de 'erfarenheter som vinnes inom sjukförsäkri ingen.

Herr talman! Herr Rimmerfors har frågat mig, om jag är villig att medverka till en översyn av överenskommelser mellan försvarsmakten och sådana jordägare som under ett tidigare skede och delvis andra betingelser upplåtit mark för anläggningar i samband med försvarsoch bevakningsändamål — där ändring har begärts av markägaren. Inom försvaret har sedan lång tid tillbaka tillämpats principen att genom nyttjanderättsavtal tillförsäkra försvaret dispositionsrätten till sådana huvudsakligen mindre markområden som behövs för anläggande av befästningar samt för vissa bevakningsoch förrådsändamål. Undantag från denna princip har huvudsakligen gjorts i sådana fall där större investeringar planerats, i vilka fall marken ansetts böra förvärvas med äganderätt. Särskilt under beredskapstiden träffades ett stort antal nytt janderättsavtal. Uppskattningsvis torde enbart under denna tid cirka 310 000 sådana avtal ha träffats. Som regel har skriftliga avtal upprättats och dessa gäller enligt bestämmelserna i nyttjanderättslagen mot ny ägare av fastigheten under förutsättning att kronan före överlåtelsen tillträtt det arrenderade markområdet. Försvarets anläggningar, och särskilt då befästningar, utgör ibland hinder för den civila verksamheten. I samband med ändringar i försvarsplanerna undersöks i vilken utsträckning försvarets anläggningar kan flyttas eller raseras och markavtalen upphävas. Riksdagen anvisar årligen särskilda medel för rasering av befästningar. Militära anläggningar, som utgör hinder för en från allmänt civil synpunkt viktig anläggning, t.ex. en större trafikled, har under årens lopp helt eller delvis tagits bort i ett flertal fall. Då ägare till mark, som upplåtits till försvaret, gör framställning om att en militär anläggning skall helt eller delvis tas bort eller flyttas och gällande avtal upphävas eller ändras, undersöks om den begärda åtgärden kan medges av militära skäl och vilka ekonomiska konsekvenser åtgärden skulle medföra för staten. Detta har i flera fall lett till att markägarens önskemål helt eller delvis har kunnat tillmötesgås, framför allt genom att minska det arrenderade markområdet. Däremot har sådana framställningar, som innehållit begäran om en höjning av den avtalade arrendeavgiften på grund av penningvärdets fall eller på grund av inträdd markvärdesstegring, genomgående avslagits med hänsyn till den vittgående prejudicerande verkan en höjning av en genom frivillig överenskommelse bestämd ersättning skulle få för staten. En annan sak är att arrendeavgiftens storlek kan omprövas när löpande arrendeperiod går ut och nytt nyttjanderättsavtal skall träffas. Av vad jag nu har sagt framgår att man från försvarets sida prövar och försöker tillmötesgå enskilda markägares önskemål i fråga om försvarets anläggningar på upplåten mark under förutsättning att detta är möjligt och försvarbart från militär och ekonomisk synpunkt. Jag anser det inte påkallat med någon ändring av de normer, som hittills har tillämpats för behandlingen av hithörande frågor.